Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 57 behandlas propositionen 159. På s. 42 i betänkandet lämnas en sammanfattning av de viktigaste förslagen i propositionen. Av skrivningen framgår således att propositionen föreslår nya regler för räntor inom den direkta beskattningens område och vissa konsekvensändringar i ett flertal andra skatteförfattningar, föranledda av dessa ändrade regler. Propositionen innehåller också ett förslag om utvidgat räntesystem för arvsoch gåvoskatten och vidare ett förslag om regler som möjliggör uttag av A-skatt från skattskyldig som uppger sig driva rörelse, men vars verksamhet närmast motsvarar arbetsanställning. I propositionen behandlas vidare — utöver uppbördsfrågor — spörsmål rörande grunderna för debitering av kommunalskatt vid eftertaxering, beskattningen av fosterbarnsersättning och viss utvidgad uppgiftsskyldighet för fåmansbolag. En majoritet inom skatteutskottet har tillstyrkt propositionen med vissa förtydliganden och en omredigering vad gäller utformningen av författningsbestämmelserna till föreslaget nytt system med kvarskatteavgift. Utskottets ändringsförslag har här syftat till att åstadkomma bättre överensstämmelse med motsvarande författningsförslag beträffande social Till utskottets betänkande har fogats två reservationer, som fru Troedsson här talat för. I reservationen 1 av herr Nilsson i Trobro och fru Troedsson framförs yrkande om att nuvarande regler för kvarskatteränta med bl.a. avdragsrätt även fortsättningsvis bör äga tillämpning. Reservanterna efterlyser inledningsvis utskottets motivering till varför just i detta hänseende en avgift föreslås införd. Utskottsmajoriteten ansluter sig till departementschefens åsikt när han förordar kvarskatteavgift i stället för det av utredningen föreslagna kombinationssystemet med kvarskatteränta och kvarskatteavgift. Kombinationssystemet medför onödiga komplikationer vid den administrativa behandlingen. Men den väsentliga fördelen med en icke avdragsgill kvarskatteavgift är att man dels motverkar räntevinst vid underlåten fyllnadsinbetalning, dels åstadkommer en påtryckning som stimulerar till fyllnadsinbetalning. Det nuvarande räntesystemet med avdragsrätt innebär — enligt utskottsmajoritetens uppfattning — en orättvisa därigenom att ju högre marginalskatt den skattskyldige har, desto mindre förlorar han på att senarelägga sina skatteinbetalningar. I reservationen 1 sägs vidare, att de flesta remissinstanserna uppenbarligen valt att betrakta nuvarande system som det mest rättvisa framför en renodlad avgiftstanke. Såvitt jag har kunnat finna är det väl främst utredningens förslag innebärande en kombination med kvarskatteränta och kvarskatteavgift, som blivit föremål för kritiska synpunkter från flertalet remissinstanser. Jag har en känsla av att man vid sin bedömning då i flertalet fall jämfört nuvarande system med kombinationssystemet ur administrativ synpunkt. Rättvisesynpunkten i vad gäller de skattskyldiga kan rimligen inte ha fått någon framträdande plats vid bedömningen. I betänkandet har redogjorts för de effekter nuvarande räntesystem har för skattskyldiga i olika marginalskattelägen. Reservanterna har därvid framhållit det missvisande i att vissa räntesatser redovisas med en kredittid om 20 månader. Vissa skattskyldiga har utan tvivel en kredittid på 20 månader. Departementschefen säger nämligen i propositionen — i fråga om skatteavgiftens storlek — att man särskilt bör beakta det olika läget för B skattebetalare och A-skattebetalare. B-skattebetalaren erlägger preliminärskatt enligt särskild debitering medan A-skattebetalaren vidkänns preliminärskatteavdrag vid varje löneutbetalning. B-skattebetalaren erlägger som bekant sin preliminära B-skatt med lika belopp under sex uppbördsterminer. Om kvarskatt uppkommer för en B-skattebetalare innebär det således att han normalt får en kredit om ca 20 månader. Att skattskyldig som gör tillräcklig fyllnadsinbetalning före den 30 april efter inkomståret går fri från kvarskatteavgift får ses mot bakgrund av att det för vissa skattskyldiga föreligger svårigheter att under inkomståret beräkna den inkomst på vilken slutlig skatt skall utgå. Med de anvisningar som numera tillhandahålles av riksskatteverket bör det emellertid vara fullt möjligt att efter deklarationens upprättande beräkna den slutliga skatten. Det bör då också observeras att kvarskatteavgift uttas endast om den uppgår till 50 kronor, vilket svarar mot en kvarskatt på närmare 900 kronor vid en avgift om 6 procent. Man har således en icke obetydlig marginal vid avstämningen av slutlig skatt mot erlagd preliminär skatt. I reservationen 1 finner man det slutligen betecknande att någon befrielse från kvarskatteavgiften inte kan ges. Utskottsmajoriteten ställer sig bakom departementschefens förslag, som innebär möjlighet till nedsättning av skatteavgiften att utgå med 3 procent i de fall där rimliga skäl att göra fyllnadsinbetalning saknats eller svårigheter att beräkna dess storlek har förelegat.

Det förhållandet att man kopplat samman dessa spörsmål med frågor om uppbördsskyldigheten och deklarationsskyldigheten har dock föranlett utskottet att ta ställning till principerna för uppgiftsskyldigheten. Utskottsmajoriteten anser att någon ersättning för skatteuppbörden utöver de räntevinster som företagen gör genom rätten att disponera löntagarnas skatt från avlöningstillfället fram till inbetalningsdagen inte bör utgå.

Utskottsmajoriteten anser att om man kan begränsa uppgiftsskyldigheten på sätt som här skisserats faller skälen för ersättning delvis bort. Vidare pekar utskottsmajoriteten på att infordrade uppgifter begärs för samhällets planering och således i lika hög grad tjänar företagen.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

Herr talman! Jag vill gärna först understryka att också vi från vårt håll anser att det är viktigt att försöka förmå inkomsttagarna att fullgöra sina skyldigheter att betala skatt inom avsedd tid. I betänkandet föreslås bl.a. regler som gör det möjligt att ta ut A-skatt av skattskyldig som uppger sig driva rörelse men vars verksamhet närmast motsvarar arbetsanställning. Många gånger kan man emellertid inte före den 30 april, som är sista dagen för fyllnadsinbetalning, förutse den verkliga skatten. Taxeringsmyndigheterna kan ju frångå självdeklarationen därför att de bedömer yrkade avdrag på ett annat sätt än den skattskyldige. Då skulle man alltså omedelbart kunna drabbas av en avgift på 6-8 procent. Nu säger herr Boström att om man skulle behålla en kvarskatteränta, skulle det gynna de högre inkomsttagarna. Men det är väl den konsekvens vi får ta av progressiviteten i vårt skattesystem. Om inkomster i ett visst läge skall beskattas efter en viss procent, är det väl ganska självklart att avdrag för utgifter i samma inkomstläge beräknas efter motsvarande procent. Det allvarliga är, tycker jag, om det inte blir balans mellan rättigheter och skyldigheter för den skattskyldige. Börjar vi rubba på den principen, kan man undra vart det kan ta vägen. Skall t.ex. i framtiden inkomster av fastighet beskattas på ett visst sätt men utgifter för samma fastighet kanske inte bli avdragsgilla på motsvarande sätt? Det är det som gör att vi tycker att det är principiellt mycket äventyrligt med den här konstruktionen. Sedan kan jag inte, herr Boström, förstå hur man kan beräkna en kredittid på 20 månader. Ända till den 30 april har man ju möjlighet att göra fyllnadsinbetalningar, och då drabbas man inte av ett enda öre i kvarskatteavgift. Den kvarskatt som blir skall man sedan betala i mars och april året därpå. Det är såvitt jag kan se fråga om en kredittid på 12 månader. Räntan på kvarskatten är i dag 12 procent. Nu sägs det att detta skulle innebära att man får en kredit till lågt pris. Men 12 procent är ju i dag ingen låg ränta, utan det är väl en ganska hög ränta för dem som lånar pengar.
Herr talman! Fru Troedsson säger att detta att en hög inkomsttagare vinner på det nuvarande räntesystemet är någonting som vi får finna oss i. I och för sig har vi avdragsregler när det gäller deklarationerna som medför just denna snedhet. Ju högre marginalskatt jag har, desto bättre kan jag tillgodogöra mig ett avdrag. Men det innebär rimligtvis inte att vi inte bör ta chansen att göra rättelse och skapa en bättre balans på de områden där det är möjligt.

Herr talman! Men är herr Boström inte medveten om att alla ränteutgifter ger större effekt i de högre inkomstlägena? Det är detta jag oroar mig för. Skall man alltså bara ta den ena konsekvensen av att vi har mycket höga marginalskatter? I fråga om inkomster skall de gälla till 100 procent. När det är fråga om motsvarande avdragsrätt så skall man inte få tillämpa konsekvenserna av marginalskatterna. Det är då någonting är på tok. Jag skall bara ta ett exempel. Kvarskatten kan bero på att den skattskyldige i vederbörlig ordning hade tänkt göra fyllnadsinbetalning men av olika skäl inte får betalt för fordringar som han hade räknat med. Då kommer han så småningom att beskattas fullt ut för den ränta som han eventuellt kan tillgodogöra sig på dessa för sent inbetalda fordringar, samtidigt som den kvarskatteavgift, som han i stället har åsamkats, inte till någon del är avdragsgill. I det här fallet är det inte balans mellan rättigheter och skyldigheter, och det är det jag tycker är äventyrligt. Det föreligger ju ett aktuellt förslag som går ut på att dröjsmålsräntan skall sättas till 11 procent. När det gäller kvarskatt är det för del av året fråga om ännu inte debiterade och därför inte heller till betalning förfallna skatter. De debiteras formellt inte förrän i december under taxeringsåret och skall alltså betalas under mars och april året därpå. Då finns det väl all anledning att snarare vara litet försiktig med kvarskatteräntan och inte låta den ligga över dröjsmålsräntan.

Herr talman! I motionen 1957 har jag och representanter för centern och folkpartiet tagit upp den fråga som nu diskuteras, nämligen ränta och restavgifter på skatt. De av utskottsmajoriteten föreslagna reglerna anser jag innebära en mycket omotiverad höjning av räntan på kvarstående skatt. Denna synpunkt har redan framförts här, men jag vill gärna upprepa den. Som exempel kan nämnas att en icke avdragsgill avgift på 6 procent motsvarar en ränta på 15 procent i dag. Enbart detta innebär ju en höjning med 3 procent i förhållande till dagens situation. Med de nya skattetabeller som införs nästa år kommer en marginalskatt på 57 till 58 procent att uppstå redan vid en inkomst på 40 000 kronor under förutsättning att vi får en kommunalskatt på ungefär 25 kronor, och det. är ju ganska troligt. Inte så få löntagare kommer upp i den 191 här summan. Redan vid 50 000 kronor är för övrigt marginalskatten uppe i 62 procent. Vidare kommer en avgift på 8 procent att motsvara en ränta på 20 procent i motsvarande marginalskatteläge. Tar man ett mera extremt fall med 80-procentig marginalskatt blir räntan inte mindre än 40 procent. Så orimliga blir alltså konsekvenserna av det förslag som finansministern framlagt. I detta sammanhang vill jag gärna säga att jag uppskattar att utskottet finner vår motion 1957 intressant och värdefull när det gäller marginalskatterna. Men tyvärr måste jag också påstå att utskottet har dragit felaktiga slutsatser av det resonemang vi fört. Utskottet hävdar nämligen att en enkel ekonomisk kalkyl visar att det knappast är möjligt att låna pengar till en lägre kostnad än vad som blir fallet om man senarelägger skattebetalningen vid ett system med kvarskatteränta som får dras av vid inkomsttaxeringen. Utskottet räknar då med en faktisk kredit av 20 månader. Hur utskottet har kunnat nå upp till denna astronomiska siffra är för mig en gåta. Jag vill därvidlag ansluta mig till vad fru Troedsson nyss har sagt. Kvarskatteräntan infördes ju som en påföljd av utnyttjad skattekredit under cirka ett års tid. Enligt uttalanden vid räntebestämmelsernas tillkomst är den här tidsbegränsningen gjord från utgångspunkten att räntan skall drabba endast den som inte gjort fyllnadsbetalning av preliminär skatt senast den 30 april året efter inkomståret. Som skäl för denna begränsning av den beräknade kredittiden anfördes de för många skattskyldiga föreliggande svårigheterna att under inkomståret beräkna den inkomst på vilken slutlig skatt skall utgå. Alla borde därför få möjlighet att göra fyllnadsbetalning senast den 30 april året efter inkomståret utan att behöva vidkännas ränta för tid dessförinnan. Detta riksdagens ställningstagande tycker jag gör all diskussion om kredittidens längd överflödig. Riksdagen drog också konsekvenserna av att statsmakterna inte kunde erbjuda medborgarna ett fullständigt skatteoch uppbördssystem. Detta system kan inte heller i dag med bästa vilja anses fullständigt. Därför har även nu alla skattebetalare en kredittid t.o.m. den 30 april året efter inkomståret. Utskottet föreslår ju inte heller någon ändring på denna punkt. Då borde utskottet dra konsekvenserna av sitt eget handlande och anse att kredittiden är ett år. Allt fler löntagare här i landet får högre inkomster, och samtidigt hamnar de på grund av som jag tycker ett bristfälligt skattesystem i ett hårdare marginalskatteläge. I det sammanhanget betyder det, att den av finansministern föreslagna avgiften på kvarstående skatt kommer att innebära en mycket stark skärpning av kvarskatteräntan år från år för de människor som får kvarskatt — en skatt som inte alla gånger är så lätt att undgå på grund av en hel del brister i det nuvarande uppbördssystemet. Med de föreslagna avgifterna skapar man i det närmaste en plikt för den skattskyldige att tillse att hans preliminära och slutliga skatt blir så nära överensstämmande som möjligt. Uppbördssystemet har vissa reg ler, och den skattskyldige skall givetvis iaktta dem. Därutöver bör han vara befriad från skyldigheten att av egen drift motverka de tekniska bristerna i uppbördssystemet. För den enskilde skattebetalaren är det ett berättigat krav att han inte i förväg påförs preliminär skatt med större belopp än vad han är skyldig att erlägga i slutlig skatt. Även om han på ett eller annat sätt får kompensation i form av ränta för att alltför stor preliminär skatt har uttagits skall vi inte glömma att vederbörande ju fråntas möjligheterna att förfoga över skillnadsbeloppet på det sätt som han önskar. Samtidigt är det från rättvisesynpunkt angeläget att inte för låga belopp tas ut i preliminär skatt, vilket skulle omotiverat gynna dem som har särskilda möjligheter att själva i viss mån reglera storleken av preliminärskatteuttaget. Den överskjutande skatten för år 1973 utgör enligt uppgifter som inhämtats från riksräkenskapsverket ca 4,5 miljarder kronor och åsamkar staten en ränta på ungefär 138 miljoner kronor, medan den kvarstående skatten för samma år uppgår till 2,67 miljarder kronor och ger staten en ränteintäkt på ca 176 miljoner kronor. Orsakerna härtill är självfallet flera. Vad gäller orsakerna till att åtskilliga skattskyldiga får kvarstående skatt torde det bl.a. vara att de har extrainkomster för vilka utbetalaren inte är skyldig att göra källskatteavdrag. Där finns det en del arvoden och liknande som kan spela in. Anledningen till att så många skattskyldiga påförts större preliminär skatt än den slutliga skatten är kanske litet svårare att kartlägga. Huvudsakligen måste detta ha sin grund i att jämkningsmöjligheterna måhända inte är tillräckligt stora. Enligt min mening är det en felaktig metod att, som man nu vill göra, söka bota bristerna i det nuvarande uppbördssystemet genom att tillgripa sanktioner av typen avgifter för anställda och för B-skattebetalare. I stället borde en bättre uppföljning av B-skattebetalarnas inbetalningar ske. Dessutom bör administrativa och tekniska möjligheter skapas för att kostnadsfritt ge de skattskyldiga som så begär uppgift om vilket skatteuttag en taxering i enlighet med avgiven självdeklaration skulle föranleda, och detta på ett så tidigt stadium att den skattskyldige får möjlighet att anpassa eventuell fyllnadsinbetalning efter beskedet. Jag tror att alla är överens om att resurserna i dag inte räcker till för den servicen. Herr talman! Jag vill avslutningsvis säga att propositionens förslag angående ränta på kvarstående respektive överskjutande skatt såvitt jag förstår är ganska ologiskt. Medan staten lånar pengar av svenska folket till en ränta motsvarande inlåningsräntan i bank får svenska folket betala en ränta på 15-20 procent för ett lån hos herr Sträng. Vidare borde i jämlikhetens namn räntan på kvarstående skatt vara avdragsgill, när räntan på överskjutande skatt som bekant är inkomstbeskattad. Lånet kan ju vara ofrivilligt för både medborgaren och staten. Jag har tidigare i mitt anförande pekat på de orimliga konsekvenser som ett införande av ett avgiftssystem med 6 respektive 8 procents icke avdragsgill ränta får. Jag har också försökt att peka på några områden där förbättringar av nu gällande system kan ske. Att på sätt som nu föreslås höja räntan på kvarstående skatt till en, som vi tycker, omotiverat hög nivå i stället för att förbättra skatteoch uppbördssystemet är att övervältra kostnaderna för ett dåligt system på medborgarna. Kostnaderna för dessa aktiviteter kommer i sista hand att få betalas av skattebetalarna. Herr talman! Jag ber med det sagda få yrka bifall till reservationen 1 i skatteutskottets betänkande nr 57. Jag ansluter mig också till reservationen 2 i nämnda betänkande.
Herr talman! Efter att ha åhört debatten här tillåter jag mig att säga några ord. Jag kan nämligen inte förstå att talet om 20 månaders kredit kan vara riktigt. Låt mig ta ett exempel. Den som har B-skatt betalar in preliminärskatten för sista terminen 1974 i januari 1975. Så deklarerar han då 1975, och kvarskatten inbetalas i mars och maj 1976. Det kan inte bli några 20 månader — det kan bli 14 eller 16 månaders kredit. Den enskilde kan nämligen inte själv avgöra om han betalat in för mycket eller för litet förrän den sista terminen, den sjätte, har gått ut. Det tycker jag är alldeles klart. Herr talman! Eftersom jag ändå har ordet vill jag säga några ord också om en motion som jag har väckt i detta ärende. Det ena yrkandet i motionen är att man skall dra preliminärskatt på alla arvoden, alla extrainkomster. Ett sådant förslag är tydligen på väg, och det är därför inte mycket mera att säga om det. Folk slipper då i större utsträckning att få kvarskatt, och det är bra. Hela klimatet i samhället blir bättre om folk får tillbaka skatt i stället för att få betala mera. När det gäller behandlingen av det andra yrkandet i motionen är jag mindre nöjd. Sjukpenningen är ju numera att jämställa med en inkomst och beskattas. Det händer att människor som inte har någon inkomst alls eller har mycket små inkomster och är B-skattare preliminärt deklarerar sig för en inkomst på säg 80 000 kronor och sedan sjukskriver sig — tyvärr kan ju vem som helst sjukskriva sig när som helst. Sedan kan de hämta ut t.ex. 4 500 kronor i månaden skattefritt från försäkringskassan — det finns exempel på det. Så småningom debiteras de givetvis skatt på dessa belopp, men den kommer i många av dessa fall heller aldrig att betalas. Detta är ett oskick som man borde sätta stopp för. I betänkandet säger man nu att de som är sjuka en längre tid skall betala A-skatt. Man skall alltså byta ut deras B-skattsedel mot en A skattsedel. Det är ett besvärligt arrangemang, och det hjälper inte heller. Många av dessa människor kommer då att plötsligt friskskriva sig, och då skall de ha B-skattsedel igen. När de fått B-skattsedeln kan de återigen sjukskriva sig, osv. Och innan man hunnit ge dem A-skattsedel igen har de hunnit få ut sin sjukpenning skattefritt. Med god vilja skulle man kunna ordna det här bättre än vad som föreslås i betänkandet, men vi får kanske tillfälle att återkomma till den debatten en annan gång.

Herr talman! Det kanske är förmätet av mig att gå upp och tala efter det att en kronofogde haft ordet. Men jag vill börja med att säga att om kronofogden skötte sitt jobb så vore det fall som herr Sjöholm sist tog upp med sjukpenningavdraget inte det minsta lilla problem. Saken är nämligen den att en B-skattare som får sjukpenning betalar skatt även för sjukpenningen i sin B-skatt. B-skatten är beräknad på en total inkomst under året. Om en person med B-skatt inte har någon inkomst från sitt ordinarie jobb utan får sjukpenning i stället, gör det ingen skillnad. Sjukpenningen ersätter ju en inkomst som man redan räknat med vid beräkningen av B-skatten. Sedan är frågan om han betalar denna B-skatt eller inte, och det är där kronofogden kommer in i bilden. Om den skattskyldige inte betalar sin B-skatt så kommer han naturligtvis undan skatt på sjukpenningen. Men det är också många andra som inte betalar sin B-skatt. Reglerna är dock sådana att i B-skatten ingår även skatteplikt för sjukpenningen. I den mån man betalar sin B-skatt betalar man alltså också skatt på sjukpenningen. Nu finns det visserligen de som inte gör det, men de allra flesta människor gör det. Herr Sjöholms förslag skulle betyda att de får en dubbelbeskattning: dels skall sjukförsäkringen dra skatt, dels är i B-skatten redan inräknad skatt på sjukpenningen. I det läget får man väl avstå från skatten från det fåtal människor som smiter undan för att det stora antalet skattskyldiga, som är lojala skattebetalare, inte skall bli dubbelbeskattade. Det gör mig synnerligen förvånad att herr Sjöholm inte kan räkna ut det där med de 20 månaderna — det är självklart; det är nästan solklart! Det är nämligen så, att de som betalar B-skatt genom sex inbetalningar om året gör lika stora skatteinbetalningar varje gång. Dessa skatteinbetalningar skall motsvara den inkomst som vederbörande B-skattebetalare tjänar under hela året. Det betyder alltså att man inte skall räkna från den sista inbetalningen i december det ena året eller från den första inbetalningen i januari året därpå, utan man måste naturligtvis ta ett medeltal av skatten under de sex uppbördsterminerna för att kunna göra en jämförelse. Det är alltså det belopp som skulle ha inbetalats i juli månad 1974 — för att ta ett exempel - som kommer på slutskattsedeln i december månad 1975 och som skall inbetalas under uppbördsterminerna i mars och maj månader 1976. Blir inte det 20 månader, är det märkligt! Visst kan man säga som herr Hovhammar, att vi skall förbättra vårt uppbördssystem, så att det här inte blir något problem. Men på vilket sätt skall vi förbättra det? Vi har försökt få fram ett B-skattesystem som skall överensstämma så nära som möjligt med den inkomst som vederbörande har, och alla skattskyldiga har rätt att själva, innan B skattens storlek skall fastställas, tala om hur mycket de beräknar att tjäna. Det är så nära ett vettigt och rättvist system som man kan komma. Dessutom har vi varit så generösa att om vederbörande när han de klarerar — i februari månad eller kanske senare — finner att den gjorda inbetalningen varit för liten, har han möjlighet att ända t.o.m. april månads utgång göra fyllnadsinbetalningar, varigenom han slipper betala någon som helst avgift eller ränta. Är det då så konstigt, om man vill ytterligare förbättra det nuvarande systemet, att man avskaffar räntan och kallar den för avgift, så att vederbörande skattskyldig när han deklarerar skall förmås räkna ut hur stor skatten kommer att bli och göra eventuellt erforderlig fyllnadsinbetalning? Jag tycker det är ett verkligt generöst skattesystem som vi har! Jag förstår inte hur vi skulle kunna ha det på något annat och bättre sätt. Det går alltså inte att jämföra med den ränta som de får som har gjort en överskjutande skatteinbetalning. I det ena fallet är det fråga om en ränta, men i det andra fallet är det fråga om en avgift, som var och en kan undkomma, om man bara gör sig besvär med att räkna ut vilken skatt man skall få. Med de anvisningar som i dag finns är det möjligt för alla att göra detta. Jag kanske bör hjälpa herr Hovhammar genom att tala om för honom vad det beror på att den överskjutande skatten i dag är större än den kvarstående skatten. Det beror på att många människor inte vill göra någon jämkning. De skulle säkert få en jämkning, men de vill ha pengarna som en liten reserv för att undvika att få kvarskatt. Underskottsavdraget för villor är en av anledningarna. En annan anledning är det reseavdrag som många i dag har rätt att göra men som inte finns intaget i tabellerna — man begär inte jämkning förrän man har en tusenlapp eller något mindre i resekostnader. Det skulle säkert inte vara några svårigheter att hos den lokala skattemyndigheten få en jämkning; jag tror inte man skulle nekas det. Men man bryr sig inte om att göra en sådan framställning, därför att man vill ha litet för mycket inbetalat i skatt för att vara på den säkra sidan. Det går alltså, tror jag, att lokalisera orsakerna till mycket av den överskjutande skatten. Man är nöjd med den ränta man får om beloppet överstiger 900 eller 1000 kronor för mycket inbetalt.
Herr talman! Jag skall inte säga mer om sjukpenningen än att det förvånar mig att herr Wärnberg ifrågasätter kronofogdarnas sätt att sköta sitt jobb. Finansministern har en gång från den här talarstolen — eller rättare sagt från sin bänk, eftersom han aldrig står i talarstolen — sagt att kronofogdarna gör ett gott jobb, och det tror jag att de flesta gör. Det är bevisligen så att den som betalar B-skatt inte med bestämdhet kan avgöra om man har betalat in för mycket eller för litet i skatt förrän den sista terminen har gått ut i januari månad. I juli vet man inte om man har betalat för mycket eller för litet — det är fullständigt solklart, för att använda herr Wärnbergs uttryck. Detta beror på att en B-skattebetalares inkomst kan variera. Han kan ha stor inkomst i början och liten inkomst sedan eller tvärtom, men skatteinbetalningarna är lika stora vid alla sex terminerna.
Nr 139 Herr talman! Herr Wärnberg frågade mig hur en förbättring av upp Tisdagen den bördssystemet skulle kunna åstadkommas. Jag sade i mitt anförande 10 december 1974 att man exempelvis borde kunna få en bättre uppföljning av B-skat= I tebetalarnas inbetalningar. Genom att varje år infordra uppgifter skulle Ändrade regler för man kunna få en effektivare uppläggning. Vi kanske också har alltför — räntor enligt många B-skattebetalare för närvarande. uppbördsförord Fyllnadsinbetalningar kan göras intill den 30 april. Om man redan = ningen efter den 15 februari, när man har avgivit sin deklaration, kunde ringa till myndigheterna och få besked skulle det vara bra, men resurserna räcker inte till för det. Jag tillät mig också påpeka det i mitt tidigare anförande.
Herr talman! Herr Hovhammar efterlyser nu uppgiftsskyldighet — myndigheten skall infordra uppgifter från B-skattebetalarna för att följa upp uppbörden. Det står i bjärt kontrast till vad han tidigare har pläderat för, nämligen att vi skall minska uppgiftsskyldigheten för företagarna, som ju i dag är B-skattebetalare. Vederbörande B-skattebetalare har alla möjligheter att själv tala om för uppbördsmyndigheten vilken inkomst han beräknar ha nästa år. Är det meningen att man varje år skall gå in och säga: ”Den uppgift som Ni lämnade var fel, vi måste göra om den.” Det skulle leda till ett enda virrvarr i uppbördssystemet. Då är det väl enklare att be någon räkna ut skatten när man har deklarerat, om man inte duger till det själv, så att man får veta om man bör göra en fyllnadsinbetalning, vilket blir för den B-skattebetalaren absolut fördelaktigaste metoden.
Herr talman! Det är i princip alldeles riktigt att det infordras alltför många uppgifter — det har vi tidigare diskuterat. Jag har därvid sagt att man skall koncentrera uppgiftsskyldigheten till väsentliga frågor och det gäller här enligt min uppfattning en sådan väsentlig fråga som är av största betydelse.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 36 behandlas motionen 1974:383 av fru Kristensson angående polisverksamheten vid de större flygplatserna. I motionen hemställs att riksdagen dels som sin mening ger Kungl. Maj:t till känna att samtliga tjänster som flygplatspolis vid de tre största flygplatserna i landet bör ingå i personalplanerna för Stockholms, Göteborgs och Malmö polisdistrikt, dels hos Kungl. Maj:t hemställer att samtliga flygplatspoliser vid Arlanda flygplats lösgörs från Märsta polisdistrikt och organisatoriskt uppförs på personalplanen för Stockholms distrikt. Polisverksamheten vid bl.a. de här nämnda flygplatserna utgöres främst av allmän polisiär verksamhet. Uppgifterna åvilar den lokala polismyndigheten i det distrikt Aygplatsen är belägen: Märsta vad gäller Arlanda, Göteborg vad gäller Torslanda och Malmö polisdistrikt i fråga om Sturup. Under 1977 kommer Torslanda att ersättas av en ny flygplats, Landvetter inom Mölndals polisdistrikt. 199 I rikspolisstyrelsens förslag till omorganisation sägs bl.a. att Nygplatspolisen bör ställas till förfogande för riksomfattande verksamhet och uppföras på personalplan för Stockholms, Göteborgs respektive Malmö polisdistrikt, alternativt läggas under dessa distrikt. Denna rikspolisstyrelsens och motionärens uppfattning kan vi från reservanternas sida icke dela. De uppgifter som polisen har i detta sammanhang kan mycket väl ligga kvar inom de polisdistrikt som flygplatsen tillhör. Denna synpunkt har för övrigt kommit till uttryck vid tidigare riksdagsbehandling. I utskottets skrivning från föregående år står bl.a. att ledningen av den rutinmässiga polisverksamheten vid flygplatserna borde åvila den lokala polischefen. Utskottet ansåg att några särskilda anordningar i organisatoriskt hänseende icke behöver vidtagas. Bl. a. av dessa skäl avstyrkte utskottet motionen, och riksdagen följde utskottets förslag. Fru Kristensson har i sin motion tagit upp rikspolisstyrelsens förslag till omorganisation, vilket jag tidigare redogjort för i mitt anförande. Vidare skriver motionären: ”Det är i och för sig uppenbart att Märstapolisen vid ett terroristlarm från Arlanda skulle göra allt vad den kunde för att snabbast möjligt komma till platsen och sätta in alla tillgängliga resurser. Men det räcker inte. Allt talar för att Märstapolisen — om inte läget är onormalt tursamt — kommer att nå fram för sent vid en överrumpling.” Märstapolisen — det gäller även övriga polisdistrikt — säger fru Kristensson i sin motion, skulle göra allt vad den kunde för att komma till platsen. Det är självklart. Men, säger motionären, den kommer att nå fram för sent vid en överrumpling. Motionären fortsätter: ”Om flygplatspolisen vid Arlanda hänfördes till Stockholms polisdistrikt ökades möjligheterna till en effektivare organisation, som kunde förstärka skyddet mot överrumpling på flygplatsen —--.” För mig är det resonemang som fru Kristensson för fullständigt obegripligt. Märsta ligger ca 5 km från Arlanda, Stockholm ca 40-45 km. Mölndal ligger ca 10 km från Landvetter, Göteborg 20 km. Hur kan motionären komma fram till att Märstapolisen skulle komma för sent till en överrumpling på Arlanda, medan Stockholmspolisen skulle hinna fram i tid? Jag skulle vilja be fru Kristensson tala om hur detta skall gå till om något skulle inträffa på Arlanda. Jag anser också att motionen är ytterst begränsad. Varför har inte fru Kristensson tagit upp säkerhetstjänsten i hela dess vidd? På våra flygplatser kan olyckor av skilda slag inträffa. Vid sådana tillfällen krävs också omedelbara insatser bl.a. från polisens sida. Slutsatsen av såväl utskottets skrivning som motionen blir att om dessa utomordentligt väsentliga uppgifter centraliseras till de större polisdistrikten skulle skyddet mot eventuella överrumplingar från terrorister ökas. I den centerreservation som är fogad till detta betänkande anser vi reservanter, liksom utskottet gjorde föregående år, att effektivitetsoch samordningsfrågorna vid våra större flygplatser bör ägnas ökad uppmärk Nr 139 samhet. Vidare anser vi att ledningen av den rutinmässiga verksamheten Tisdagen den bör åvila den lokale polischefen. Tillfälliga trafiktoppar och andra ovän 10 december 1974 tade händelser får mötas på vanligt sätt genom medverkan avden rer LL gionale polischefen och rikspolisstyrelsen. Några särskilda anordningar = Polisverksamheten i organisatoriskt hänseende vid våra flygplatser synes inte erforderliga. = vid de större Denna reservanternas uppfattning har kommit till uttryck vid flera — flygplatserna tillfällen, bl.a. säger departementschefen i statsverkspropositionen 1973: ”Jag kan icke dela rikspolisstyrelsens uppfattning att en särskild flygplatspolis under styrelsens centrala ledning bör inrättas. Inte heller anser jag att flygplatspolisen såsom styrelsen alternativt föreslår bör läggas under de tre storstadsdistrikten. Tjänsterna bör ingå i personalplanen för respektive polisdistrikt och alltså vara underställda den lokale polischefen.

Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som har fogats till justitieutskottets betänkande nr 36.

Herr talman! Tillsammans med fru Bergander har jag till utskottets betänkande fogat ett särskilt yttrande. I detta hänvisas i all korthet till lokala och regionala instansers uttalanden. Det är därför väsentligt att i kammarens protokoll mer utförligt redovisa några av de synpunkter som framförts av de instanser som har ansvaret för polisbevakningen vid Arlanda flygplats. Följande tre instanser kommer jag att citera: Den lokala företagsnämnden inom Märsta polisdistrikt, Märsta polisstyrelse och länspolischefen i Stockholms län. Vid sammanträde med den lokala företagsnämnden inom Märsta polisdistrikt den 26 februari i år behandlades den aktuella motionen, 1974:383, av fru Kristensson. Enligt protokollet från sammanträdet uttalade företagsnämnden enhälligt ”att verksamheten vid Arlanda arbetsgrupp f. n. löper friktionsfritt, och att anmärkningar eller klagomål icke framförts under längre tid. Däremot har verksamheten rönt erkännanden från skilda håll — från Riksbanken, olika speditionsfirmor m.fl. — för det sätt på vilket verksamheten bedrives. Departementschefen har vid tidigare tillfällen icke funnit skäl ändra nuvarande organisation.” Vid sammanträde med Märsta polisstyrelse den 28 februari i år beslöt man, också med anledning av motionen 383 av fru Kristensson, att enhälligt ”uttala sin bestämda förkastelse av densamma”. Polisstyrelsens politiska sammansättning är följande: tre socialdemokrater och tre bor 201 gerliga — en centerpartist, en folkpartist och en moderat. Polisstyrelsen var som sagt enhällig. I motiveringarna framhåller polisstyrelsen bl.a.: ”Polisstyrelsen kan inte till någon del biträda påståendet att polisverksamheten på Arlanda skulle bli bättre och mera effektiv genom ett överförande till Stockholms polisdistrikt. Om en väsentlig effektivisering av polisverksamheten på Arlanda bedöms som nödvändig, löses ej detta problem genom ett överförande till Stockholm. Naturligare är väl att personellt och materiellt upprusta det polisdistrikt inom vilket Arlanda ligger. För Stockholms vidkommande måste, vad polisstyrelsen kan förstå, en omgående personalutökning ske, om Arlanda skulle hänföras dit. Men detta vore att bokstavligen gå över ån efter vatten.” Polisstyrelsen framhåller vidare: ”Polisstyrelsen, som noga följer verksamheten inte minst vid Arlanda, anser att polisverksamheten där, i dess olika grenar, löper friktionsfritt och att möjligheten till snabbt insättande av personal vid någon hastigt påkommande händelse numera är god. Motiveringarna till motionen är sådana att de för envar om förhållandena underkunnig framstår som skrivna av en uppenbart oinitierad.

Avståndet till Märsta är ca 5 km. Motiveringen för överföringen till Stockholms polisdistrikt, nämligen uttalandet att ”Märstapolisen — om inte läget är onormalt tursamt - kommer att nå fram för sent vid en överrumpling” är därför inte begriplig.

Denna polisstyrka utgöres av polismän från 11 av de 12 polisdistrikten inom länspolischefens verksamhetsområde . Erforderlig vapenoch skyddsutrustning har upplagts i flygplatsbyggnaden. Utbildad personal för hanteringen av utrustningen finns tillgänglig.

Säkerhetsfrågorna sträcker sig vida kring flygplatsen. Här må endast antydas den tillsyn som måste ske inom stora områden i flygplanens startoch landningsriktningar. De anställda bor i stor utsträckning i Märsta, Sigtuna, Upplands Väsby och andra samhällen i närheten av flygplatsen. Spaningsverksamheten rörande brott på flygplatsen kan därför inte anses som ett isolerat flygplatsproblem. Polismyndighetsfunktionen, särskilt vad gäller tillämpningen av utlänningslagstiftningen, tarvar dagliga formella och praktiska beslut. Det är svårt att inse hur detta skulle kunna lösas på ett tillfredsställande sätt vid ett bifall till motionen.” Herr talman! Dessa nu citerade synpunkter från de lokala och regionala instanserna finner jag betydelsefulla. Dessa instanser har den nödvändiga praktiska erfarenhet som fordras för att bäst kunna bedöma om och när eventuella organisatoriska förändringar är motiverade. Med stöd av dessa instansers synpunkter konstaterar fru Bergander och jag i det särskilda yttrandet att det inte finns någon anledning att forcera fram organisatoriska förändringar. Så, till sist, herr talman, är jag tacksam om fru Kristensson ville förtydliga sin motion i varje fall på en punkt: Varför, fru Kristensson, har inte personalfrågan ur personalutökningssynpunkt berörts i Er motion?

Herr talman! Jag får först uttrycka en uppskattning över den reklam som min motion fått såväl av herr Bengtsson i Göteborg som av herr Lundgren. Ni har läst upp valda delar ur motionen, och det är inte alltid man vederfars en sådan ära. Jag vill emellertid i sakfrågan säga att problemet hur flygplatspolisen vid de stora flygplatserna skall vara organiserad inte är nytt. Jag vill erinra om att kommissionen för förebyggande av politiska våldsdåd var enig om att man borde se över organisationen av flygplatspolisen för att få en verksamhet som fungerade så effektivt som möjligt och där behövliga insatser kunde samordnas på bästa sätt. Jag vill också erinra om att justitieutskottet i anledning av motioner under tidigare år har behandlat den här frågan. Det var också herr Bengtsson inne på, men jag vill citera det som herr Bengtsson underlät att nämna, nämligen att utskottets majoritet också menade att ”utvecklingen kunde komma att leda till att organisatoriska förändringar i framtiden visade sig nödvändiga”. Det kanske också finns anledning att erinra om att man i de övriga nordiska länderna — i varje fall Danmark och Finland — just har gått in för en sådan organisationsmodell som jag hade vågat föreslå i min motion, nämligen att polisen vid storflygplatserna organisatoriskt hänförts till storstädernas polisdistrikt. Det är alltså inte ett särskilt orginellt förslag som jag har lagt fram. Det som är viktigt är ju att den polispersonal som måste finnas för att man skall upprätthålla säkerheten på flygplatserna är väl förtrogen med de speciella arbetsuppgifter den har att svara för — och helst särskilt avdelad för dessa. När justitieutskottet var ute på sin resa i Europa tidigare i år studerade vi också den här frågan. Även om jag inte vill jämföra Arlanda med Orly eller Schiphol kan jag säga att vi fick ett intryck av att man också i de länderna hade den bestämda uppfattningen att det var viktigt att genomföra en speciell organisation för att kunna möta terroristverksamhet så effektivt som möjligt och låta polisen fullgöra den särskilda flygplatskontrollen på ett så effektivt sätt som möjligt. Både herr Bengtsson och herr Lundgren frågade hur jag tänkt mig att det hela i praktiken skulle gå till. Märsta ligger, som ni säger, närmare Arlanda än Stockholm gör. Jag har inte tagit ställning till hur den här särskilt avdelade polisen skulle organisatoriskt inlemmas i verksamheten. Jag bara tycker mig förstå att det måste vara lättare för ett stort polisdistrikt som Stockholm att kunna avdela personal för den här verksamheten och ge de personerna den nödvändiga utbildningen. Det måste fungera mer effektivt än om polisen inlemmas i ett litet polisdistrikt, som Märsta trots allt är. Jag utgår från att en grupp polismän kan komma att stationeras vid exempelvis Arlanda, eller att det i varje fall organisatoriskt ses till att den kommer att finnas inom räckhåll med kort varsel om det blir nödvändigt. För övrigt skall poliserna ägna sig åt passkontroll, spaningsoch utredningsarbete, trafikövervakning och frågor om den särskilda flygplatskontrollen. När det sedan gäller hur personalen har reagerat tycker jag kanske att jag ändå för herr Lundgren skulle vilja nämna att företagsnämnden har sett vissa positiva effekter av en sådan tanke som jag fört fram i min motion. Företagsnämnden uttalar nämligen att personalen på Arlanda inte har något emot att överföras till Stockholms polisdistrikt därför att det, som man säger, är ostridigt att det över lag skulle kunna medföra vissa löneförbättringar för personalen. Jag skall medge att det inte är med den synpunkten som jag har motiverat min motion, men personalen har upplevt det som en positiv faktor. Vidare säger man att år 1976, då den nya internationella terminalen kan beräknas stå färdig att tas i bruk, kan ånyo problematiken om överförandet av passkontrollen till Stockholms polisdistrikt tas upp till behandling. Jag vill bara nämna detta för att visa att man på personalhåll inte har varit så kolossalt negativ som man kunde tro av herr Lundgrens inlägg. Jag vill till slut, herr talman, ändå säga att — något som de uppmärksamma riksdagsledamöterna naturligtvis har konstaterat — inte heller motionären har yrkat bifall till motionen i obeskuret skick. Personligen tycker jag att vi kan lämna därhän hur denna omorganisation skall komma att se ut. Jag tycker att det räcker att uttala att vi önskar en översyn av dessa frågor. Vi vill få till stånd största möjliga effektivitet, men hur det organisatoriskt skall lösas tycker jag trots allt bör kunna vara en fråga i första hand för departementet att mera förutsättningslöst bedöma. Därför tycker jag att den slutsats som utskottets majoritet kommit fram till, att dessa organisationsfrågor skall övervägas med utgångspunkt från den allt allvarligare internationella brottsligheten utan att man därför binder sig för hur lösningen skall se ut, är någonting som jag helhjärtat kan ställa mig bakom, trots att jag är motionär. Jag vill därför yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Fru Kristensson började med att tacka för den reklam som hennes motion hade fått. Det finns emellertid både god och mindre god reklam. Fru Kristensson säger att hon inte i och för sig tagit ställning till hur omorganisationen skall genomföras. Nej, det märks på formuleringarna i motionen. Vidare säger fru Kristensson att företagsnämnden visst inte är så kolossalt negativ som mina citat möjligen kunde ge intryck av. Jag är medveten om det, men låt mig då också få tillägga att det citat som fru Kristensson anförde härrör från enbart en av ledamöterna, nämligen polisinspektören Lindström. Inte heller jag själv är så oerhört negativ. Jag har bara konstaterat att det för närvarande inte är motiverat att forcera fram en organisatorisk förändring. För övrigt saknar jag svar på den fråga jag ställde till fru Kristensson: Varför har inte frågan om personalutökningen tagits upp i motionen? Jag hoppas att fru Kristensson återkommer för att besvara den frågan.

Herr talman! Vi är säkerligen överens om att polisens och säkerhetstjänstens väsentligaste uppgift vid sådana tillfällen som vi nu talar om är att rädda människoliv. Jag vill fråga fru Kristensson hur hon vill ha det ordnat när det gäller personalen på flygplatserna. Skall vi ha stora polisstyrkor liggande på Arlanda, på Landvetter och på andra flygplatser? Det finns redan för närvarande viss personal som arbetar där, såvitt jag vet även vaktpersonal. Men fru Kristensson har inte besvarat min fråga hur snabbt Stockholmspolisen respektive Göteborgspolisen skall kunna komma före polisen i Märsta respektive Mölndals polisdistrikt till flygplatserna i händelse av ett larm. Denna del av motionen verkar ganska egendomlig. Jag tycker att fru Kristensson skall förklara hur de båda storstadspolisdistrikten skall kunna klara uppgiften vid snabba utryckningar och vara före den lokala polisen vid respektive flygplats. Det tycker jag vore ganska intressant att veta; det står i alla fall en hel del skrivet om det i motionen. En annan viktig sak i sammanhanget är — och det kan vi vara överens om =— att den lokala polisen inom det polisdistrikt där flygplatsen ligger självfallet har den inre lokalkännedomen. Den känner flygplatsen, den känner de yttre förhållandena i stort. Personalen vet exakt, skulle jag tro, hur man på ögonblicket skall organisera sig för att ta itu med de uppgifter som kan komma i fråga. Detta anser jag vara väldigt väsentligt, för det gäller ändå att snabbt organisera polisen och andra säkerhetsorgan i den händelse något inträffar. Därför är det väl utomordentligt betydelsefullt, fru Kristensson, att de lokala polisdistrikten får som huvuduppgift att svara för denna verksamhet. Något annat kan jag inte tänka mig, och jag förstår inte vad fru Kristensson menar med sitt resonemang. Sedan tycker jag inte att vi behöver tala om Frankrike och andra länder. Det är i Sverige vi diskuterar den här frågan, och jämförelser med de stora flygplatserna ute i världen finns det knappast anledning att göra.
Herr talman! Man får väl stå ut med att både herr Lundgren och herr Bengtsson i Göteborg ironiserar över att en motionär inte kan presentera ett hundraprocentigt genomtänkt förslag, för det är det naturligtvis inte avsett att vara. För att vara vänlig — det skall man ju vara — vill jag ändå understryka att vi väl samtliga har ett intresse av att Nygplatspolisen organiseras på ett så effektivt sätt som möjligt; det har i varje fall justitieutskottet tidigare i enighet ansett. Vi har också ansett att utvecklingen kan leda därhän att den motiverar en översyn av organisationen. Jag har konstaterat att den s.k. terroristkommissionen var inne på samma linje, och jag konstaterar också, herr Bengtsson, att man i de andra nordiska länderna har genomfört en sådan här organisation. Vi behöver inte nödvändigtvis, det kan jag hålla med om, gå till Orly eller Schiphol för att få paralleller, men vi kan åtminstone anstränga oss att i Norden ha en gemensam policy —- så mycket mer som vi har passfrihet inom det nordiska området och det borde ställa större krav på gemensamma åtgärder och gemensamma synpunkter när det gäller hur vi skall kunna nå fram till den största möjliga effektiviteten. Herr Bengtsson i Göteborg återkommer med viss envishet till frågan om hur det kan vara möjligt att Stockholm skulle hinna före Märsta — men jag kan inte se för min inre syn att det skulle röra sig om något slags kapplöpning. Jag säger återigen att jag inte själv har presenterat ett förslag till hur organisationen skulle kunna fungera i praktiken. Jag menar bara att en omorganisation naturligtvis måste syfta till att polisen kan träda i funktion med så kort varsel som möjligt, och jag tror inte att Märstapolisen kan det. En utredning skulle nog kunna finna alternativ som skulle göra det möjligt för ett stort polisdistrikt att avdela personal, som kunde finnas inom räckhåll och komma med kort varsel. Någon längre förvarningstid kan man ju inte tro att det blir fråga om vid exempelvis ett terroristlarm. Jag måste till slut bekänna att jag inte riktigt förstod herr Lundgrens fråga om personalutökningen. Skulle den gälla hur många fler poliser jag tror att det skulle gå åt för att få en effektiv organisation? I så fall kan jag svara att jag inte har något begrepp om huruvida det över huvud taget kommer att krävas fler poliser och ännu mindre om hur många det skulle vara. Det får väl utredningen visa; jag kan tyvärr inte ge herr Lundgren något svar. Möjligen kan man tänka sig att det behövs en viss utökning, men det har flygplatspolisen redan fått genom terroristkommissionens förslag om jag inte minns fel.
Herr talman! Angående personalfrågan har Märsta polisstyrelse uttalat att en omgående personalutökning måste ske, om den här verksamheten skulle föras över till Stockholms polisdistrikt. Framför allt har polischefen i Stockholm kraftigt understrukit att en omorganisation måste medföra en betydande personalutökning. Jag har bara velat notera att detta blir en av följderna. Till sist, herr talman, vill jag citera ytterligare ett kort avsnitt ur länspolischefens i Stockholm promemoria. Han avslutar sitt yttrande så här: ”Inte någon av RPS olika framställningar i saken har föregåtts av överläggningar med vare sig länsstyrelsen eller polisstyrelsen i Märsta polisdistrikt. Att motionären fru Kristensson —-—-- inte heller för undvikande av ett antal fallgropar ansett sig böra rådgöra med de regionala eller lokala polismyndigheterna är även anmärkningsvärt.” Det är alltså min förhoppning, herr talman, att vid en framtida eventuell organisationsförändring — och en sådan utesluter ju inte utskottet — samråd skall ske med de lokala och regionala instanserna. Det är onödigt, fru Kristensson, att ramla i fallgropar när det kan undvikas. Detta är en kommentar från min sida till fru Kristenssons inlägg, när hon tyckte att jag ironiserade över hennes brist på synpunkter på hur det hela organisatoriskt skulle kunna fungera. Ett samråd, fru Kristensson, med de lokala och regionala instanserna innan man går vidare, det är verkligen att rekommendera. Annars kanske fru Kristensson på nytt ramlar i ett antal fallgropar.

Herr talman! Fru Kristensson säger att det inte är meningen att det skall bli någon kapplöpning. Det hoppas jag verkligen att det inte är fråga om. Det är ett mycket allvarligt ärende vi diskuterar i det här sammanhanget, men det kan jag inte finna när jag läser motionen. Jag skall inte en gång till läsa de valda delar som fru Kristensson nämnde att jag har läst. Det är riktigt att jag har läst motionen. När det gäller organisationen, fru Kristensson, tycker jag — att motionen inte i några delar är genomtänkt, i varje fall inte det avsnitt som jag ägnat min uppmärksamhet och som behandlar frågan hur snabbt man kan nå ut till respektive flygplats om något skulle inträffa. Det är ju utomordentligt väsentligt att man har en organisation som snabbt kan vara på platsen och ta itu med de uppgifter som väntar om något händer. Det är en omöjlig uppgift för Stockholmspolisen respektive Göteborgspolisen att hinna ut på den korta tid det gäller; de har åtskilliga mil att åka. Den lokala polisen känner till förhållandena på platsen, som jag tidigare sade. Jag tycker fortfarande, fru Kristensson, att den här motionen är dåligt genomtänkt.
Herr talman! Jag skall stå ut även med detta inlägg från herr Bengtsson i Göteborg, och jag skall försöka att i fortsättningen skriva mera genomtänkta motioner. Jag kan bara konstatera att den tanke som ligger bakom motionen har utskottet, bortsett från centerpartisterna, ansett att man kan ansluta sig till. Utskottet anser också att en översyn bör göras av polisverksamheten vid våra tre stora flygplatser. Slutligen skall jag väl inte behöva upprepa ännu en gång vad jag har menat med att Stockholms polisdistrikt kan fungera mera effektivt än distriktet i Märsta, nämligen att det inte är så otänkbart att man avdelar en grupp poliser som befinner sig på Arlanda och på nolltid kan ingripa ifall det händer några katastrofer. Det är en organisatorisk sak som jag som motionär inte har någon skyldighet att tänka igenom så i detalj. Det får bli en sak för utredningen. Detsamma skulle jag vilja säga till herr Lundgren. Jag tycker att det är mycket roligt att få skriva en motion, och man försöker lägga ned så mycket arbete man kan på att förbereda motionen så sakligt som möjligt. Ifall en sådan här utredning kommer till stånd inom justitiedepartementet, vilket jag hoppas, så är det väl naturligt och självklart att departementet då har erforderligt samråd med rikspolisstyrelsen, med berörda polisdistrikt, med personalens organisationer och med alla andra som kan vara berörda för att få ett förslag som har förankring. Det är klart att det kunde vara önskvärt om vi enskilda motionärer hade sådana kontakter, men jag tycker att det kanske vore att överdriva betydelsen av en själv som enskild motionär ifall man skulle besvära olika instanser för att få synpunkter. Innan man väcker en motion försöker man självfallet skaffa sig så gediget underlag som möjligt. Och jag påstår faktiskt, herr talman, trots det betyg som motionen har fått, att den — som jag uppfattar det — är väl underbyggd.

Herr talman! Här har redan redovisats de flesta skäl som kan anföras när det gäller utskottets behandling av motionen 383 av fru Kristensson. Jag skall därför inskränka mig till några små påpekanden. Av den reservation och de särskilda yttranden som fogats till utskottets betänkande nr 36 kan man kanske förledas tro att utskottet i år intagit en annan ståndpunkt i frågan än 1973. Så är det nu inte. Jag skall närmare kommentera detta. Men låt mig dessförinnan påpeka att motionären i år har ett annat yrkande i fråga om flygplatspolisens organisation än det yrkande som hon, i sällskap med sin partikamrat herr Adolfsson, framförde vid fjolårets riksdag. I fjol krävde motionärerna att den särskilda polisstyrkan på Arlanda skulle lyda under rikspolisstyrelsen och att man på sikt också borde förlägga all den personal som arbetar på våra tre största flygplatser under rikspolisstyrelsen. Det kravet finns inte med i årets motion i denna fråga. I år har fru Kristensson återkommit, nu utan herr Adolfsson som medmotionär, och föreslagit att flygplatspolisen vid våra tre största flygplatser bör ingå i personalplanerna vid Stockholms, Göteborgs och Malmö polisdistrikt. Som en direkt åtgärd vill fru Kristensson att samtliga flygplatspoliser vid Arlanda flygplats skall lösgöras från Märsta polisdistrikt och organisatoriskt uppföras på personalplanen för Stockholms polisdistrikt. Det kan vara värt, herr talman, att notera denna ändring i motionskravet. Låt mig så, med anledning av det föreliggande majoritetsförslaget från utskottet, få erinra om att redan i fjolårets yttrande påpekade justitieutskottet att utvecklingen av den internationella flygverksamheten kunde komma att leda till att organisatoriska förändringar av polisverksamheten blev nödvändiga. Utskottet menade 1973 att effektivitetsoch samordningsfrågorna när det gällde polisverksamheten vid de internationella flygplatserna borde ägnas särskild uppmärksamhet. Men utskottet gick inte då så långt att man ansåg att det fanns anledning att förorda någon särskild åtgärd. Nu har nästan ett och ett halvt år förflutit sedan det ställningstagandet gjordes. Utbyggnad pågår på Arlanda flygplats — flygtrafiken där kommer att öka. En omorganisation är aktuell av flygtrafiken i Göteborgsområdet. Frågan om tidpunkten för en översyn, som justitieutskottet tidigare förvarnat om och förklarat troligen vara behövlig, har alltså mognat. Mot denna bakgrund har utskottet i årets betänkande noterat att såväl organisationssom effektivitetsoch samordningsfrågorna rörande polisverksamheten vid våra större internationella flygplatser bör ses över. Problemen är också, påpekar utskottet, redan föremål för överväganden inom Kungl. Maj:ts kansli. Utskottet har klart sagt att någon särskild åtgärd med anledning av motionen 383 inte är påkallad. Det har också motionären själv, fru Kristensson, skrivit under på. Detta kan vara värt att understryka med anledning av de tidigare inläggen här av herr Bengtsson i Göteborg och herr Lundgren, som jag tycker har polemiserat mera mot en av utskottsmajoriteten avstyrkt motion än mot utskottsmajoritetens ställningstagande.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

Herr talman! Under de år som gått sedan riksdagen år 1969 antog riktlinjer för landets indelning i domsagor har — det är ju inte obekant = en allt större opinion ställt sig tveksam till värdet av fortsatta sammanslagningar och stora tingsrätter. Denna ökade tveksamhet har också återspeglats i riksdagsmännens inställning till dessa frågor och ledde i våras till att vi i samband med frågor om anslag till byggnadsverksamheten för domstolsväsendet hade en annan mening än departementschefen när det gällde en speciell tingsrätt. Riksdagsmajoriteten delade vidare, som vi alla vet, majoritetens uppfattning i justitieutskottet och uttalade att det nu var angeläget att vi fick en plan över hur departementet tänkte sig den återstående indelningen i domsagor. Jag vet inte om någon av oss hade vågat hoppas att den redovisningen skulle komma så snabbt. Det är emellertid den som nu behandlas i betänkande nr 40 från justitieutskottet. Jag vill med detta, herr talman, egentligen bara uttrycka utskottets tillfredsställelse över den snabba handläggningen i departementet och det sätt på vilket denna plan i praktiken har effektuerats. Den enda kvarstående frågan gäller ju en indelningsändring beträffande kansliorten för Uppsala läns norra domsaga, men den frågan är föremål för en särskild utredning, och jag hoppas att den inte kommer att vålla några problem. Om jag bortser från den detaljen anser jag därför att hela ärendet om landets indelning i domsagor i och med detta är avslutat. Det finns anledning att framföra ett tack till herr justitieministern för den snabbhet med vilken denna fråga nu slutligen lösts och det sätt på vilket den har lösts.

Herr talman! Om några månader kommer riksdagen att ta ställning till en av de viktigare framtidsfrågorna, nämligen hur vi skall klara vår energiförsörjning på såväl kort som lång sikt. Underlaget för det beslutet måste vara brett och allsidigt. Olika tänkbara alternativ för energiförsörjning och energiförbrukning måste tas fram och undersökas till sina olika konsekvenser. Mycket av vår energiplanering har hittills utgått från en stigande energiförbrukning. Det är mindre än ett och ett halvt år sedan som Gunnar Helén — i valrörelsen 1973 — lade fram ett förslag om sparsamhet med energi. Det bemöttes då med spott och spe. Sedan dess har en viss förskjutning i opinionen ägt rum; det skall villigt erkännas. Oljekrisen förra vintern väckte många till insikt om allvaret i situationen. Vi kan inte utgå från en fortsatt ohämmad tillväxt i energiförbrukningen. Det är nödvändigt med sparsamhet och på sikt kanske också strukturella förändringar som gör oss mindre beroende av energi. I underlaget för riksdagsbeslutet nästa år borde ha funnits ett ordentligt genomlyst s.k. lågenergialternativ. Den lösa skiss på ett sådant som energiprognosutredningen presenterat duger emellertid knappast. Det behövs ett mera fylligt och genomtänkt sådant. Därför är det bra att regeringen nu vill att sekretariatet för framtidsstudier skall utföra en lågenergistudie. Den kommer visserligen inte att bli klar i sådan tid att den kan tjäna som underlag för nästa års riksdagsbeslut om energiförsörjningen, men det är ju bättre att man gör något sent än aldrig. Vi reservanter är alltså inte motståndare till att det begärda anslaget på 600 000 kronor ställs till förfogande för en studie inom sekretariatet för framtidsstudier. Däremot har vi opponerat oss mot att en grupp med så nära anknytning till statsrådsberedningen och därmed regeringens arbete blir ensam om att få ekonomiska möjligheter att ta fram ett lågenergialternativ. Det gäller ju att se till att få fram ett material som bygger på även andra utgångspunkter än dem som företräds i regeringskretsen. Från motionärernas och reservanternas sida vill vi därför att ett belopp av motsvarande storlek skall ställas till förfogande för att fördelas bland t.ex. tvärvetenskapliga grupper, politiska partier och olika organisationer, för genomförande av motsvarande studier. Sådana pengar skall naturligtvis inte fördelas på vinst och förlust; det måste finnas en genomtänkt plan för hur studierna skall gå till, och man bör också kunna visa att man har tillgång till personer med nödvändiga kunskaper för att genomföra studierna. För att garantera detta har vi föreslagit att det extra anslaget skall fördelas av samarbetskommittén för långsiktsmotiverad forskning. Herr talman! Ett extraanslag enligt vad som yrkas i reservationen till näringsutskottets betänkande nr 55 skulle ha gett riksdagen ett bättre underlag för att ta ställning i den viktiga frågan om vår energiförsörjning och energiförbrukning. Jag yrkar därför bifall till den reservation av herr Börjesson i Glömminge m.fl. som är fogad till näringsutskottets betänkande.

Herr talman! Världen befinner sig i en energikris. Det industriella samhället är uppbyggt på den felaktiga förutsättningen att billig olja skall stå till förfogande. Alla tycks nu vara överens om att detta inte håller för framtiden utan att vi måste arbeta på att göra oss fria från oljeberoendet och söka alternativ. Men uppfattningarna går starkt isär om vilken väg som är bäst och möjlig att välja för att trygga energiförsörjningen på kort och lång sikt. En energiförsörjning baserad på fossila bränslen och kärnenergi innebär att man tömmer ändliga lager. Vi tär på naturkapitalet. Den innebär också att man frigör mer värme på jorden än den kontinuerliga solinstrålningen ger och medför därför att jordens värmebalans rubbas med oöverblickbara följder. Varken fissionskraft eller fusionskraft är alltså något långsiktigt möjligt alternativ. Bara om vi lär oss att allt skickligare utnyttja de kontinuerliga energiflödena, de som drivs av solen, kan vi trygga vår energiförsörjning för framtiden. Hur mycket energi vi kan få beror på hur skickliga vi är att lära oss utnyttja de energiflödena. I den andra rapporten till Rom klubben poängteras nödvändigheten av att man lägger ett långsiktigt perspektiv på de åtgärder man vidtar i nuet för att lösa världens energikris. Den typ av näringsliv, bebyggelse, transportsystem etc. vi får har som en viktig förutsättning den typ av energiförsörjningssystem vi bygger upp. Ett samhälle som inriktas på att få sin energiförsörjning huvudsakligen från centralt utvunnen energi låter sig inte i en handvändning omställas till en energiförsörjning baserad på en mångfald, utspridda, var för sig små energikällor. Det beslut riksdagen skall fatta våren 1975 i energifrågan bestämmer om vi skall använda olja och pengar till att fortsätta på den inslagna vägen med en centraliserad, kärnkraftsbaserad energiförsörjning eller om vi skall satsa på besparingar och på de kontinuerliga energiflödena, dvs. solvärme, solkraftverkssamarbete med varma länder, vind, vatten och energi från organiskt material. Eller annorlunda uttryckt om vi skall leva på kapitalet eller nöja oss med räntan. Vad jag förstår måste vi välja. De olika vägarna innebär två olika system, och vi kan inte bygga upp båda samtidigt. Kärnkraftssystemet innebär att vi tar stora risker för människan och naturen nu och för framtiden. De kontinuerliga energikällorna ger oss den energi vi kan använda inom de gränser som naturlagarna sätter. Det beslutsunderlag som hittills tagits fram av samhällets ”legitimerade experter” i utredningar och myndigheter uppmärksammar mycket litet denna väsentliga frågeställning. Man bygger till övervägande del på förutsättningen att det är det kärnkraftsbaserade systemet vi skall fortsätta med. Det är oerhört väsentligt att samhället ställer resurser till förfogande för ett verkligt alternativsökande. Det är bra att regeringen utför sådana studier utifrån sina politiska värderingar. Men det borde vara självklart i en demokrati att också andra grupper får tillräckligt mycket pengar för att kunna komma med utarbetade förslag. Större resurser till samarbetskommittén för långsiktsmotiverad forskning borde öka möjligheterna till detta. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen med hemställan om bifall till motionen 1973 av herr Molin och fru Anér.

Herr talman! Jag vill bara säga några ord om den sortens projekt som vi som skrivit motionen 1973 och reservanterna anser att man skulle kunna använda pengarna till — alltså framtidsstudier i små ideologiska grupper som är villiga att inte bara teoretiskt forska i men också praktiskt arbeta fram nya alternativa livsstilar. Ett sådant projekt finns som redan har kommit ganska långt på förslagsstadiet, nämligen det s.k. Välsvikenprojektet i Karlstad. Där har några forskare från olika ämnesområden —- arkitektur, fysik, kemi, sociologi — slagit sig ihop om ett förslag till ett litet men arbetsdugligt lokalsamhälle, som skulle byggas upp så att det förenade god livskvalitet med måttlig resursförbrukning och ekologiskt hänsynstagande. Givetvis är en förutsättning för projektet att de som frivilligt flyttar dit är beredda på att ta både fördelarna och nackdelarna och satsa mycket intresse och arbete på det. Projektet är avsett att genomföras etappvis och skall hela tiden redovisas offentligen i dialog med en så bred allmänhet som möjligt. Det här är alltså ett exempel på planer som redan finns och skulle kunna sättas i gång ganska omedelbart. De som står bakom Välsvikenprojektet säger att det bör vara möjligt att genomföra det på relativt kort tid, eftersom det inte i så hög grad är fråga om ett krävande grundforskningsarbete utan mera om att ge redan tidigare vunnen kunskap en ny struktur och att anpassa den för det valda området. Denna grupp är inte den enda som lägger fram förslag till praktisk prövning av redan vunna erfarenheter. Jag kan citera arkitekt Hans Nordenström som i år skriver i Byggforum att ”vi kan demonstrera budskapet och bygga upp centra för alternativ teknologi. Det kan ges många argument för sådana centra eller forskningskommuner. Kunskapen är inte begränsad till en elit av specialister. Den måste sammanställas ur flera källor, vetenskap och forskning, praktiskt hantverkskunnande, traderade erfarenheter och lokala kulturella livsformer. — — — Syftet är att möjliggöra levnadsmönster med långsiktig ekologisk stabilitet och med en decentraliserad teknologi som grund. Sällan har det funnits så stora och viktiga arbetsuppgifter inom arkitektur och samhällsplanering.” Andra förslag i samma riktning kommer från teknikerna. Bertil Sjögren skriver att som beredskapsåtgärd mot fortsatta oljekriser måste vi utveckla alternativa tekniker för de mest utsatta områdena, och Ingenjörsvetenskapsakademien förklarar i ett remissutlåtande i november i år att det bl.a. behövs utredningar om vilka samhällsproblem, utöver de rent tekniska, som uppkommer när man inför nya energiförsörjningssystem, och om olika tillväxtalternativ. Det är uppenbart att vi har långt kvar till ett tillfredsställande utredningsmaterial när det gäller beslut om energipolitiken. Den här rätten för många idéer att få göra sig hörda, i öppen tävlan och under allmän insyn, är en typiskt liberal tanke. Det finns två vanliga reaktioner på den sortens utopier som jag antytt. Den ena är: Man vet vad man har men inte vad man får. Den andra är: Pappa vet bäst, och nu har jag bestämt hur ni skall trivas. Men jag tror för min del att man hellre bör vädja till det i människan som längtar efter både en ny livsstil och en ny frihet. Marianne Frankenhaeuser påpekar i sin tyvärr otryckta studie till utredningen Att välja framtid: ”Det är viktigt att i all planering göra klart för de enskilda individerna att de själva har stora möjligheter att påverka framtiden. Medinflytande i planeringen är en av förutsättningarna för ett reellt framtidsengagemang.” Det medinflytandet måste, såvitt jag kan se, inte minst kanaliseras genom olika ideellt engagerade grupper. Härför behöver de ekonomisk hjälp; annars blir skillnaden för stor mellan statens väldiga resurser och informationsövertag och den isolerade enskildes små möjligheter. Det är därför, herr talman, som reservationen av herr Börjesson i Glömminge m.fl. förtjänar kammarens bifall,

Herr talman! Vad denna fråga gäller är kommittéanslaget på tilläggsstat under justitiedepartementets verksamhetsområde. Av de föreslagna 4 miljoner kronorna kommer 600 000 kronor att användas för vissa studier om energipolitiken, särskilt i vad det gäller frågan om ett lågenergialternativ. Denna framtidsstudie skall utföras av energipolitiska delegationen i samarbete med sekretariatet för framtidsstudier. Tanken är emellertid inte att en grupp skall göra hela detta arbete, utan man lägger ut beställningar hos olika forskare, som är inne på olika vägar för att lösa dessa problem. Hittills har detta arbete resulterat i två förstudier, och en tredje torde komma att framläggas ungefär vid årsskiftet. En av dessa förstudier har utförts av Centrum för tvärvetenskap i Göteborg. Det väsentliga är att detta inte är en kommitté som ensam arbetar med dessa problem, utan man lämnar ut forskningsuppdrag åt olika håll. Utskottet finner för sin del att detta är en mycket bra ordning, allra helst som utskottet i ett tidigare betänkande hemställt om en utredning angående ett nollalternativ, i vilket sammanhang naturligtvis även lågenergialternativet kommer med. I en motion i anslutning till propositionen begärs att riksdagen skall anslå ytterligare 600 000 kronor, som efter ansökan fördelas till organisationer, tvärvetenskapliga grupper, politiska partier etc. för att utföra eller låta utföra egna energistudier. Motionärerna vänder sig mot att dessa studier skall utföras av energipolitiska delegationen i nära samarbete med sekretariatet för framtidsforskning. Det har här i debatten sagts att man på det sättet bara skulle få fram tankar som ligger regeringen nära. Jag tror att detta är en felsyn. Man försöker i detta arbete på allt sätt att få fram olika synpunkter och tankar. Jag vill bara föredra vad sekretariatet för framtidsstudier självt anger att det skall syssla med. Jag vill gärna framhålla att till det sekretariatet finns knuten en parlamentarisk nämnd, i vilken bl.a. fru Anér ingår. Sekretariatet säger att ”uppgiften med en framtidsstudie är att kartlägga begränsningar och alternativ för handlandet i ett längre perspektiv, ”forska om möjligheter”. Resultatet — en diskussion om tänkbara framtider och vägar att förverkliga dessa — riktar sig såväl till beslutsfattarna som till medborgarna. Denna demokratiska grundsyn förutsätter att ett långsiktigt och konkret utformat beslutsunderlag tas fram och att flera alternativ förs fram i den offentliga debatten.” Det är detta som det handlar om. Jag tror inte alls att det är fråga om att man bara skall presentera regeringens tankar, även om regeringen naturligtvis har stor nytta av det här arbetet. Man säger också i motionen att på det här sättet kommer inte forskningsresultaten att kunna redovisas i sådan tid att de kan ligga till grund för besluten 1975 om en ny energipolitik. Det är möjligt att man inte är färdig då, men jag förstår inte att man vid den tidpunkten skulle kunna vara väsentligt mycket mera färdig med studier som initieras från annat håll, eftersom man föreslår pengarna nu. Det kan väl då vara ungefär hugget som stucket. Motionärerna säger också att om man lade ut forskningen i frihet till de här grupperna skulle det vara en garanti för att man fick kanske inte främst större objektivitet men många olika synpunkter. Jag betvivlar det. Jag tror inte alls att vi måste bygga upp två institut parallella med varandra. Vi har ett som regeringen driver och som skall försöka få fram ett allsidigt beslutsunderlag. Nej, det kan vi inte lita på, säger riksdagen, vi måste ha ett alldeles eget. Det skulle förutsätta att eftersom man misstror regeringens organ och anser att det är partiskt åt ett håll, så är det man själv föreslår partiskt åt ett annat håll. En sådan partisk forskning tycker inte utskottet att det finns någon anledning att ägna sig åt. Dessutom kommer vi till våren att fatta ett stort beslut om energipolitiken, som så långt jag och många andra kan förstå kommer att omfatta beslut om kraftigt stöd till energipolitisk forskning på många olika områden. Vi kan väl lämna litet av den ideologiska diskussionen till dess. Jag vill inte nu gå in på någon värdering av lågenergialternativ eller göra jämförelser, utan det är bara själva sättet att få fram underlag som jag finner egendomligt. Man menar att om en annan grupp ger anslag till de här forskarna blir det en mera objektiv forskning än om sekretariatet för framtidsforskning och energipolitiska kommittéen sköter om det. Jag betvivlar detta och yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det finns inte någon värderingsfri forskning. Det är inte någon som helst anmärkning mot sekretariatet för framtidsstudier att säga att det, när det skall välja de olika projekten, naturligtvis måste gå efter vissa riktlinjer och att det finns andra riktlinjer i det här landet som borde få komma fram. i Den parlamentariska nämnd som är knuten till sekretariatet för framtidsforskning är ett utomordentligt exempel på meningslöst skeninflytande. Nämnden har inte något som helst att säga till om utan får bara höra vad som görs. Jag tycker inte att vi skall dra in den parlamentariska nämnden i detta sammanhang.

Herr talman! Nämner man Börsen i dag, Nobeldagen, går svenska folkets associationer till den artonhövdade församling som om någon timme har sin sammankomst för överlämnande av priser. Här i kammaren har vi emellertid att syssla med en annan grupp med anknytning till Börsen, dess niohövdade styrelse. Lika väl som åsikterna brukar gå isär beträffande rekryteringen till Svenska akademien finns det olika uppfattningar om hur man skall rekrytera de nio i Börsens styrelse. Propositionen går ut på att fyra ledamöter skall utses av regeringen och att en ledamot skall utses gemensamt av fullmäktige i riksbanken och i riksgälden, alltså organ som normalt är regeringsinfluerade. Kvar blir fyra ledamöter som väljes på annat sätt. Reservanter i fondbörsutredningen och motionärerna i motionen 1986 vill minska de direkt regeringsutsedda till tre och anser den fullmäktigevalde onödig. På så sätt får man inom ramen av nio ledamöter plats för ytterligare representanter, en för försäkringsbolagen och ytterligare en för fondbörsmedlemmarna. En minoritet har framfört detta som sin åsikt i reservationens form i det delbetänkande som fondbörsutredningen avlämnade i fjol, och motionärer från moderat håll har tagit upp idén i motionen 1986.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

Herr talman! Civilutskottet lägger nu fram ett betänkande med ett mycket stort antal reservationsförslag och flera särskilda yttranden. Ändå vill jag påstå att huvudintrycket av betänkandet är en bred enighet. Enigheten rör nämligen de grundläggande och de principiella frågorna. Det stora antalet reservationer beror på att samtidigt med principerna behandlas också en mängd delfrågor, där de olika meningarna måst säras av voteringstekniska skäl. Regeringen har uppenbarligen försökt att lägga ett förslag som är anpassat till riksdagsmajoritetens åsikter, och det är tydligt att man har läst både motioner och program från mittenpartierna och att dessa har blivit väl lästa. Dessutom har vi under utskottsbehandlingen sökt nå samförståndslösningar, och det har också resulterat i ett antal tillkännagivanden. Propositionen nr 150 är till volymen dubbelt så stor som 1967 års förslag, men man skall väl av det inte dra några förhastade slutsatser. Det är visserligen många frågor som nu får sin lösning, och vi är glada för det, men vi skall nog inte tro att det är några definitiva lösningar. Det är bäst att vi alla inser att förslaget är en räddningsaktion i en svår situation. Jag har tänkt att i detta sammanhang först tala för det som har samlat en bred utskottsmajoritet. Utskottsbetänkandet handlar om allmänna riktlinjer, det handlar om bostadsmiljön, det handlar om mark, om byggkonkurrens, finansiering, boendedemokrati, hyressättning och bostadstillläggen. Även om allt det hänger ihop kan det av rent praktiska skäl inte föras en debatt för eller emot bostadspaketet som sådant. Vi måste granska dess skilda beståndsdelar. De allmänna riktlinjer som föreslås i fråga om bostadsbyggandets inriktning och omfattning har utskottet formellt sett bara haft att yttra sig över. Riktlinjer av den här typen är, som vi alla vet, inte bindande i sig själva. Det är kommunerna, det är bostadsföretagen som skall fatta de praktiska besluten. Riktlinjerna ger i stället uttryck för politiska värderingar, och de får effekt också när låneregler konstrueras. Dessa regler styr då självfallet utvecklingen. Det är på ett sätt glädjande att vi tycks bli mer och mer ense om att inte styra genom detaljregler utan i stället försöka betona en riktning genom samhällsinsatserna. De reservationer som fogats till detta avsnitt är i flera fall egentligen inte, som jag uppfattar det, något bevis på att det finns grundläggande motsättningar. Jag tror att vi kan förklara oss vara helt ense om de närmaste målen — att vi skall avskaffa den trångboddhet som fortfarande finns, bryta segregationstendenser och att vi alla vill öka saneringsinsatserna. Vi är också alla överens om att varje medborgare, oavsett dennes ekonomiska eller sociala situation, bör ha tillgång till en bra och rymlig bostad. Han bör även ha möjlighet att välja bostadsort och boendeform — en möjlighet som bör kunna ges om den anpassning till efterfrågan som det så vackert talas om i propositionen också blir en realitet. Men målet är — det är vi väl ense om — inte bara att tillgodose krav på att lägenheterna får en viss standard. Bostadsmiljön har försummats när produktionssiffrorna stod i centrum, under den tid det gällde att skaffa fram bostäder fort, under den tid när vi hade den stora befolkningsomflyttningen och under den tid när vi hade den stora invandringen. Dessa miljöfrågor gäller inte bara vissa yttre anordningar. Frågan måste angripas från grunden och sålunda redan i den fysiska planeringen. Det krävs, och jag ser det som mycket viktigt, ett fortsatt arbete på att samordna den fysiska planeringen och bostadspolitikens regelsystem. Därtill måste det givetvis ske en koppling med frågor som rör t.ex. service och kommunikationer, som aktualiserats redan i utredningsuppdraget beträffande organisationen. Jag hoppas nu att detta behov av koppling beaktas när det gäller samordningen på regeringssidan och i fråga om forskning och utredningsarbete. Även om det står mycket om miljö i propositionen är ändå det enda konkreta på miljösidan förslaget om bidrag till miljöförbättringar. Jag vill kalla också det för en räddningsaktion, men jag vill understryka att det är en mycket angelägen sådan. Här har meningarna brutits i vad gäller omfattningen av de framtida insatserna, och jag skall be att få återkomma till detta. I vad gäller miljöinsatserna vill jag här notera att utskottsförslaget innebär att bidrag skall kunna ges inte bara till bostadsföretag utan också till kommuner. När vi sedan kommer in på markfrågorna känner vi igen den traditionella bilden. Moderaterna ser i förslaget som förut, för att citera ur partimotionen, s. 9: ”en markerad strävan att steg för steg skärpa marklagstiftningen och stimulera kommunerna till en socialistiskt inriktad markpolitik”. Här får alltså alla vi andra från moderaterna det betyget att vi är socialister. Men vad är det egentligen fråga om? Det borde knappast vara ändringarna i förköpslagen som så till den grad kan skrämma. Det tycks vara det s.k. markvillkoret som uppfattas som mycket besvärligt. I partimotionen säger moderaterna att förslaget innebär en kommunal monopolställning i vad gäller mark för statsbelånade bostäder. I fonden har ställts upp både de demokratiska grundprinciperna och de mänskliga rättigheterna som anses skaka i sina grundvalar. Men vad är då markvillkoret egentligen? Jo — det är i sin huvudprincip en regel som säger, att man inte får bostadslån om man inte förvärvat marken från kommunen. Från den regeln görs det undantag både direkt i förslaget och indirekt genom en hos regeringen lagd dispensmöjlighet. Till detta förslag läggs sedan principen att det är kommunen som skall avgöra vem som skall få förvärva marken och sålunda bli byggherre och förvaltare av husen. Man sätter också upp riktlinjer för hur kommunens markfördelning anses böra ske — riktlinjer som dock inte direkt binder kommunerna. Summan av det hela är sålunda att det vid statlig långivning blir kommunen som avgör vem som skall tilldelas byggherrerollen. Det moderata alternativet är att markägandet —- när och hur det än uppstått — skall vara utslagsgivande. Markvillkoret i sig är sålunda inte ett markmonopol — det är ett hjälpmedel som skall ge oss bättre möjligheter att i demokratisk ordning få den önskade fördelningen av byggherreuppdragen. Det intressanta är därför de markfördelningsbeslut som kommunerna fattar. Riktlinjerna för dessa har vi diskuterat och kommer troligen också att diskutera i framtiden. Det borde egentligen vara onödigt att säga det, men jag gör det ändå, att det givetvis inte skall bli fråga om en lagfartskarusell för dess egen skull. Kan en markägare accepteras som byggherre — även efter 1984 —- så skall han givetvis inte sälja marken och köpa den tillbaka. Här får självfallet dispensinstitutet användas. Poängen är fortfarande att komma till rätta med en från samhällets synpunkt inte önskvärd markfördelning. En annan faktor att tänka på är att även om dispensrätten ligger hos regeringen så blir det ju i alla fall ytterst kommunen som skall fördela marken. Det är ju ingen mening med att tvinga på kommunen mark, som man vet att den överlåter tillbaka till säljaren. Den kommunala viljan kommer därför, som jag ser det, att få en större betydelse än vad propositionen kanske ger vid handen vid en snabb genomläsning. En tredje faktor att tänka på är att markvillkoret sänker kraven på ett kommunalt markinnehav — det ger ju möjligheter som man hittills haft bara genom att bygga upp markreserver. Och det måste också få en prisdämpande effekt — en effekt som är bra inte bara för dem som skall hyra det hus som byggs utan också för jordbruksmarken. Jag vill också understryka att markvillkoret ej skall gälla för enfamiljshus, som skall bebos av sökanden. Moderaterna har i den sista omgången av utskottsbehandlingen blivit ensamma i den här frågan. Folkpartiet har visserligen ett avslagsyrkande i sin partimotion, men som utskottet säger är motiven för moderaternas och folkpartiets avslagsyrkanden "oförenligt skilda”. Den logiska följden var därför att moderaterna i slutskedet blev ensamma reservanter. Jag skall senare något utveckla centerns syn på markvillkoret som ett led i markpolitiken. Och hur gick det med de äntligen föreslagna konkurrensvillkoren? De är också gjorda för att ställas upp som villkor för bostadslån och skrivas in i den nya låneförfattningen. I princip innebär de att lån inte skall beviljas när markägaren bygger i egen regi eller med förhandlingsentreprenad, utan att det skall vara ett helt öppet anbudsförfarande — allt för att ge förutsättningar för konkurrens. Det är kommunen som i första hand skall bedöma om konkurrensförutsättningar föreligger. Lånemyndigheter skulle enligt förslaget kunna ge lån även mot kommunens bedömning, och utskottet föreslår — som en skärpning — att lånemyndigheten skall kunna vägra lån mot kommunens tillstyrkan, om myndigheten anser att upphandlingen inte skett i fri konkurrens. På den punkten har vi reservationer från folkpartiet och moderaterna. Men jag måste säga att jag efter att ha läst folkpartireservationen ser den mer som ett särskilt yttrande, där man i sak bara har anslutit sig till majoriteten. Därmed blir också moderaterna ensamma om en konkurrensregel som utskottet inte har kunnat finna vara så allvarligt menad och därtill knappast möjlig att tillämpa i praktiken. I fråga om finansieringen kan vi också notera enighet mellan socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet. Vad man kanske i första hand skall notera — det har också utskottet gjort — är att alla partier varit överens om att utjämningar mellan förvaltningsformerna skall ske på lånetiden. Man har till och med blivit ense om hur stor skillnaden mellan de båda garanterade räntenivåerna skall vara i ett inledningsskede. Redan nu vill vpk avstå från utjämningseffekten genom en fast garanterad ränta. Vpk nämner dock ingenting om en fast låneränta. I det system som nu tillstyrks är höjningstakten och därmed utjämningen bunden till riksdagens beslut och disponeras inte som i paritetslånet av regeringen ensam. Trots detta är det väl inte svårt att redan nu förutse kommande propåer i den ena eller andra riktningen. En subventionering genom räntebidrag har också godtagits av alla partier — även av moderaterna. De vill dock komma ur ett sådant system och ställer upp som mål ett system, På ombyggnadssidan har utskottet slagit fast att villkoren i fråga om räntegarantin skall vara lika förmånliga som i nybyggnadsfallen. Dess utom har utskottet förordat förmånligare amorteringsregler än vad vi kunnat läsa om i propositionen. I fråga om långivningen för kulturhistoriskt intressanta byggnader har utskottet enhälligt gått emot propositionen och föreslagit att räntesubventionerade bostadslån skall få kombineras med tilläggslån. Utskottet har — sist men inte minst i detta sammanhang -— föreslagit att initialstödet skall förlängas ytterligare ett halvt år. På så sätt får vi både nya incitament till fortsatt sanering och slipper den koncentration av igångsättningen som nu hotar på flera håll vid årsskiftet därför att det ligger så många ansökningar inne. I vad gäller boendedemokratifrågorna har utskottsmajoriteten kunnat tillstyrka propositionens förslag. Vi har kunnat göra det därför att vi sätter vår tillit till pågående utredningar. Den betoning som görs i propositionen av att det här bara är ett första steg i ett långsiktigt reformarbete är rätt i och för sig. Som jag ser det vore det dock önskvärt om man från regeringens sida i dag ville undanröja en misstanke som kan näras, nämligen att man bara vill skjuta dessa frågor framför sig. Förslagen i fråga om hyresregleringen och om ändringar i hyreslagen har också i allt väsentligt kunnat godtas av utskottsmajoriteten. I vad gäller bostadstilläggen har utskottet också med hänsyn till det utredningsarbete som pågår fått skjuta upp flera viktiga frågor till ett senare bedömningstillfälle. Ja, herr talman, det här var en koncentrerad översikt av utskottsförslaget i de delar där det finns en klar majoritet. Jag skall nu övergå till att tala som enbart centerpartist. Jag vill då än en gång konstatera att de stora frågorna i propositionen 150 är finansieringsfrågorna och markvillkoret. Om finansieringsfrågorna kommer senare i dag herr Mattsson i Skee att tala, och jag skall därför gå förbi dem. Men jag skall ytterligare kommentera det s.k. markvillkoret och orsaken till att centerpartiet ej har haft några större invändningar mot detta. För centerpartiet är det naturligt att vi har en lagstiftning och att vi har en markpolitik som så effektivt som möjligt stoppar all markspekulation. Mark är något som vi måste hushålla med, något som vi måste bruka utan att förbruka, något som vi måste vårda väl den tid som vi äger den eller förvaltar den. Men marken ligger där den ligger, och vi kan inte och får inte handskas med den som vi handskas med andra handelsvaror. Den skall räcka till så många olika ändamål. Vi skall odla livsmedel, bygga bostäder, bygga vägar, tillbringa fritiden där m.m. Den skall med andra ord räcka till så många andra verksamheter. Då får inte priset trissas upp. Ett högt pris kan vara till glädje för få men till men för de flesta. Att vi har så relativt höga markpriser i dag kan ha många orsaker; det är många som kan ha skuld till det. Byggföretag har naturligtvis skuld, och som jag ser det har också kommunerna många gånger skuld. För att slippa bli missförstådd vill jag starkt understryka att det är nödvändigt att varje kommun har en god markreserv. Men trots det anser jag att många kommuner har haft för stor markhunger och gjort många oplanerade markköp till höga priser. Ofta har man, därför att man varit så angelägen, inte haft det bästa förhandlingsläget när man förhandlat med markägare. Nu vill jag hålla med bostadsministern om att råmarkspriset har begränsad betydelse för boendekostnaden: Men det kan, om man köper in marken alltför tidigt, ändå bli en både kännbar och onödig merkostnad. Som vi ser det är markägande förknippat med ett mycket stort ansvar, vare sig det är en enskild person eller en kommun som äger marken. Skaffar sig kommunen då marken alltför tidigt, finns risken att man av olika anledningar inte förmår leva upp till detta ansvar. Men med tanke på den markspekulation som förekommit har jag ändå förståelse för att kommuner känt sig frestade — eller kanske tvungna — att köpa alltför lång tid innan de behöver mark för t.ex. bostadsbyggande. Från centerns sida ser vi det nu föreslagna markvillkoret som ett medel, om än begränsat, för att undvika markspekulation och hålla priserna nere. Detta är till nytta för dem som bedriver livsmedelsproduktion liksom för dem som skall bo i bostäder som i framtiden kommer att byggas. Det är alltså helt i centerns linje. Men vi får naturligtvis inte, när vi skall använda detta markvillkor, tillskapa så stela system att de blir besvärliga i hanteringen. Därför har centern t.ex. föreslagit att små grupper hus skall kunna undantas genom dispens. Det förslaget har ju också vunnit gehör i utskottet. Jag skall nu beröra ett par yrkanden i centerns partimotion beträffande vilka vi ej har lyckats få majoritet i utskottet utan har nödgats avge reservationer. Jag vill börja med reservationen 12 angående tomträtt. Riksdagen har redan 1967 uttalat att kommunerna företrädesvis bör upplåta mark med tomträtt. Nu understryker departementschefen denna princip ytterligare. Vår huvudprincip är att det bör finnas valfrihet för den enskilde att äga sin tomt eller disponera den genom tomträtt. Det finns undantag när man inte kan ha den valfriheten, t.ex. i de större orternas centrala delar, där betydande markvärdestegring är att vänta eller där det kan förmodas att kommunen behöver planeringsfrihet. Denna vår åsikt strider ej mot vår åsikt att vi vill förhindra markspekulation. Att äga den mark som ens hus är byggt på är ej markspekulation, liksom det inte är markspekulation att äga mark som man odlar livsmedel på. Det är när man köper upp mark för att handla med den som spekulation kommer in. Naturligtvis kan sägas att småhusägaren bör vara lika trygg med tomträtt som med friköpt tomt, men när vi nu alla vet att det är ett så starkt önskemål hos de flesta enskilda att få äga sin tomt tycker jag att vi också skall låta honom få göra det, och då är det rimligt att riksdagen uttalar att man på kommunalt håll skall tillse att valfriheten finns i varje kommun. Det här har tydligen inte så mycket med ideologi att skaffa, för i de kommuner där valfrihet finns förmärker man inte att personer med skilda politiska uppfattningar handlar olika i en valsituation där det gäller att inneha tomträtt eller att äga sin tomt. Nr 140 Den andra reservationen som jag något skall beröra är reservationen Onsdagen den 5 vid civilutskottets betänkande nr 36. Den gäller framtida insatser för 11 december 1974 att förbättra boendemiljön. Här har det alltså, som jag tidigare anförde, blivit olika linjer i utskottet. Riktlinjer för I propositionen 150 beskriver departementschefen utförligt de brister — bostadspolitiken som många bostadsområden är behäftade med — hur olika områden har — m. m olika brister och att t.ex. senare tiders bostadsområden ej motsvarar människors krav på god boendemiljö. Från centern brukar vi ofta tala om detta, men när nu bostadsministern så målande beskriver det skall jag inte ytterligare gå in på saken. Det räcker med det som står i propositionen. Jag vill emellertid understryka det angelägna i att vi inte bara talar om detta utan också försöker göra något åt det, och därför är det - som departementschefen skriver — nödvändigt med direkta bidrag. Men vad säger då departementschefen att de här bidragen skall utgå till?

Så bra då, tycker man, när man läser detta. Men vad kommer det att kosta? Jo, säger departementschefen, det är svårt att ange, men jag beräknar kostnaderna till 30 miljoner. På raden under i propositionen står det emellertid att utöver nämnda belopp kan arbetsmarknadspolitiska åtgärder komma i fråga för detta ändamål. Tanken ligger nära att man räknar med att pengarna måste tas den vägen, för annars är väl 30 miljoner ett alltför blygsamt belopp för att räcka till de uppräknade åtgärderna. Vi har i vår motion föreslagit 50 miljoner, och jag vill kraftigt understryka att även detta är ett ytterst blygsamt belopp. Men det visar väl ändå på litet större vilja. Vi hälsar emellertid med tillfredsställelse att bidragsmöjligheterna vidgas från att som nu endast gälla barnmiljö till att gälla miljöförbättringar i stort, och vi anser det också vara riktigt att det hela kommer att skötas av bostadsstyrelsen. Herr talman! Övriga reservationer där centerns representanter står antecknade kommer att kommenteras av de andra centerledamöterna i civilutskottet enligt den arbetsfördelning som vi brukar tillämpa. Jag skall bara ta upp ytterligare en fråga, där vi inte har någon reservation. I propositionen 150 talas, som jag tidigare sagt, mycket om vad som skall ske i framtiden i olika avseenden. Men ett stort och akut problem går bostadsministern förbi, nämligen hur det skall bli med hyresförlustlånen för de tomma lägenheterna. Som vi vet är de tomma lägenheterna ojämnt fördelade över landet, men i vissa kommuner är problemet stort, och de ekonomiska konsekvenserna kan bli förödande. Talar man med kommunalmännen i dessa kommuner eller med företrädare för bostadsfö 41 retagen finner man -— i varje fall såsom jag uppfattar det — att bostadspropositionen inte är så intressant för dem. De orkar med andra ord inte se så långt in i framtiden, därför att de akuta problemen är så stora och för dessa finns det i propositionen inte några förslag till lösningar. Bostadsministern sade i en interpellationsdebatt nyligen att en redogörelse för de principer som tillämpas vid eftergifter av hyresförlustlån skall föreläggas nästa års riksdag. Utskottet har låtit sig nöja med detta. Men jag vill personligen uttrycka den förhoppningen att det inte endast blir en redogörelse utan också förslag till en slutlig lösning angående ansvarsfördelningen.